Herr talman! Under de gångna två dagarna har vi från centern och folkpartiet fått höra alla möjliga invändningar mot investeringsbanken, hur den skapar monopol och andra otrevligheter och att den inte tar hänsyn till den eller den gruppen, vars intressen man vill bevaka o. s. v. Trots detta har mittenpartierna ett förslag om en likvärdig yank, en bank som skulle ge samma trygghet. Detta betyder alltså att den socialdemokratiska linjen är likvärdig i trygghet. Men ändå föredrog mittenpartierna att lägga ned sina röster i första kammaren framför möjligheten att stödja det socialdemokratiska förslaget. Man lät högern gå emot socialdemokraterna, själv vek man undan. Det är i varje fall inte något bevis för den effektiva medverkan som centerpartiledaren talade om.
Herr talman! Herr Hagnells långa för klaring kanske skulle behöva en liten översättning av det slag som förekom i televisionen häromkvällen, när man diskuterade förslaget om investeringsbank. Det har ju varit praxis under många år här i riksdagen att socialdemokraterna i förberedande voteringar i frågor av detta slag lägger ned sina röster och låter det förslag som har de flesta ledamöterna bakom sig stå emot det socialdemokratiska förslaget. Man har frångått denna praxis i detta läge, och den taktiska innebörden i detta frångående står ju klar för var och en, hur mycket än herr Hagnell pratar i detta sammanhang.
Herr talman! Det intressanta i detta sammanhang är att när det kommer till ett avgörande val mellan att stödja ett regeringsförslag och gå emot det, som högern gjorde, så sviker centern och folkpartiet, även om de finner att förslaget skulle ge en likvärdig trygghet, som centerpartiledaren sade. I valet mellan att stödja oss och stödja högern gör ni ingenting — ni vågar inte ta ställning.
Herr talman! Låt mig bara kort konstatera, att det konstrande som herr Hagnell började i utskottet fortsätter i denna församling.
Herr talman! Jag vill än en gång upprepa att vår linje är klarlagd i motion och i reservation.

Herr talman! Eftersom jag inte hade någon replikrätt kvar i en tidigare debatt med statsministern vill jag bara begagna tillfället att tacka för hans svar på de fyra frågor jag ställde till honom. Han svarade ja på samtliga dessa fyra frågor, och det innebär, om man skall handla logiskt i den följande omröstningen, att han röstar för den motivering som vi särskilt har framlagt bakom förslaget om en statlig investeringsbank.

Herr talman! Jag gjorde ingenting annat än upprepade statsministerns tydligt här uttalade ja. Det är inte så svårt att citera rätt i den frågan — det var ett tydligt ja han gav.

Herr talman! I bankoutskottets utlåtande nr 30 behandlas en rad motioner angående <lokaliseringspolitiken, som alla har till syfte att underlätta lokalisering till sådana områden där Ööverskott på arbetskraft finns och där man följaktligen har behov av företagslokalisering. Utskottet har vid behandlingen av dessa motioner endast kunnat bli enigt på en enda punkt, nämligen i fråga om en Översyn av reglerna rörande kreditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri, som även erhållit lokaliseringsstöd i form av lån eller direkta bidrag. De företag som en gång fått lokaliseringsstöd har varit utestängda från möjligheten att kunna få annat ekonomiskt stöd i form av lån exempelvis för sin expanderande verksamhet. Detta har varit otillfredsställande. Genom dessa bestämmelser har nämligen effekten av lokaliseringsstödet ej kunnat helt uppnås, då företagen på grund av kapitalbrist har stagnerat i en för Öövrigt sund utveckling. Motioner i samma syfte har tidigare avvisats av utskottsmajoriteten. Då det nu föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande med förslag om att i skrivelse till Kungl. Maj:t be gära en Översyn av reglerna, hälsar vi från folkpartiets sida detta med tillfredsställelse. Under den försöksperiod om fem år för lokaliseringsstödet som bestämdes hösten 1964 och som omfattade en låneram av 500 miljoner kronor samt ett belopp för direkta bidrag av 300 miljoner kronor har redan under de två första åren tagits i anspråk mer än den proportionella delen för dessa år. Detta bevisar med all tydlighet de behov som förelegat av denna verksamhet. Det kan även konstateras att lokaliseringsstödet haft en god effekt på de orter där det satts in. För sysselsättningen i sysselsättningssvaga områden har stödet varit värdefullt och stimulansen till näringslivet där har haft en ur samhällssynpunkt god verkan. Tyvärr måste dock konstateras att 1okaliseringen uteblivit för många orter där den skulle ha varit av värde. Det gäller framför allt skogsoch jordbruksområden i Norrlands inland, där det på grund av bl.a. rationaliseringen inom skogsbruket finns ett överskott på arbetskraft som är svår att placera. Den uteblivna lokaliseringen har berott på en mängd olika faktorer. En av dem torde vara att företagen varit mera intresserade av att etablera sig på orter där det redan tidigare funnits tillräckligt underlag för samhällelig service. De större orterna, framför allt sådana i kustlandet, har varit mera konkurrenskraftiga än orter i inlandet och därigenom kunnat dra till sig den största delen av lokaliseringen. Den lokalisering som där förekommit har varit av värde men har ej löst problemen för inlandskommmnerna. Det är därför erforderligt att, såsom vi föreslår i våra motioner, göra dessa kommuner mer attraktiva för företagen, så att man når syftet med lokaliseringsstödet även för dessa områden. Vi föreslår en rad åtgärder i detta syfte. Det torde vara nödvändigt att för utom den lokala servicen även bereda dessa orter ett förmånligare konkurrensläge genom att lån och bidrag för lokalisering till inlandskommunerna blir frikostigare. Här gäller det att behålla ett tillräckligt underlag för den kommunala servicen. Man kan genom att stimulera företagen till lokalisering i dessa områden behålla det befolkningsunderlag som finns och därigenom undvika att utglesningen av befolkningen blir så stor, att det blir onormalt höga kostnader för den kvarvarande befolkningen. För industrins råvaruförsörjning är det nödvändigt att en viss mängd arbetskraft står till buds även i glesbygderna, och det finns dessutom stora samhälleliga investeringar i bl.a. bostäder som bör tillvaratas. De tillgångar som finns bör därför i görligaste mån utnyttjas och därför bör en balansering av lokaliseringsstödet göras för att få ut den bästa möjliga effekten av densamma. I de reservationer som är fogade till utskottets betänkande föreslås i reservationen 1 att statliga kreditgarantier i lokaliseringspolitiskt syfte för budgeåret 1967/68 skall medges intill ett belopp av 100 miljoner kronor. Statliga garantier betyder visserligen inte att pengar står till förfogande, men det torde vara obestridligt att lån med statlig garanti är lättare att placera på kapitalmarknaden än andra lån. En sådan garanti skulle därför vara av stort värde och stimulera lokaliseringen avsevärt. I reservationen 2, vilken reservation föranletts av motioner från folkpartiet och centerpartiet, föreslås att det statliga lokaliseringsstödet även inriktas på östra Götaland. I denna fråga kommer andra talare att vidareutveckla spörsmålet, varför jag endast yrkar bifall till reservationen. I reservationen 3 föreslås en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om »en skyndsam översyn av lokaliseringspolitiken i syfte att avsevärt höja effekten av de statliga stödåtgärderna i Norrlands inland». Lokaliseringsstödet skall ju utgå på försök i fem år och man kan kanske tycka att man skulle kunna vänta denna tid för att samla erfarenheter. Utvecklingen har dock gått så snabbt på dessa områden och så allvarliga problem har redan uppstått på grund av den rådande undersysselsättningen, att allvarlig skada skulle uppstå om man väntade med att vidta åtgärder. Här föreligger behov av snabb och effektiv hjälp, och reservanterna föreslår ingripanden som stimulerar företagen att etablera sig på de orter där behovet av lokalisering är kännbart. Stimmulansen bör åstadkommas genom utvidgat lokaliseringsstöd till företag med förutsättningar att fortleva och ge bygden den nödvändiga livskraften, så att de investeringar som samhället redan gjort blir tillvaratagna. Bakom reservationen 4 står folkpartiets, centerpartiets och högerns ledamöter i utskottet. Här begär reservanterna att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer »om utredning och förslag angående åtgärder i syfte att bereda befolkningen i landets glesbygder en tillfredsställande service». Reservanterna är medvetna om de undersökningar som redan pågår på olika områden. Det är värdefullt att dessa undersökningar har påbörjats, men man kan befara att reella förbättringar inte kan förväntas inom den närmaste tiden. Problemet är emellertid akut för glesbygden, och det är därför nödvändigt att åtgärder sätts in omedelbart. Vissa saker är särskilt brådskande. Särskilt gäller det kommunikationerna som försämras starkt. Statsbidraget till ej lönsamma busslinjer bör därför höjas. Man skulle genom att justera maximigränsen uppåt då det gäller glesbygderna kunna behålla dessa busslinjer. Samtrafiken mellan SJ och bussföretagen, i fråga om såväl personsom godsbefordran, är också något som bör lö sas med det snaraste. Ett särskilt servicestöd till ett antal tätorter i inlandet för att möjliggöra för dessa att trots utflyttningen erbjuda en godtagbar service till den kvarvarande befolkningen borde snarast beslutas. Detta jämte stödåtgärder för de glesbygdskommuner som ordnar kollektiva transportmedel till områden där uttunningen redan gått så långt, att de helt saknar kollektiva transportmedel, är så brådskande att något måste göras snarast. Reservanterna anser alltså att åtgärder bör vidtas med det snaraste. På grund av sakens brådskande natur kan en större utredning ej avvaktas, eftersom skadeverkningarna för befolkningen under väntetiden skulle bli alltför besvärande. En snabbutredning, som sammanställer det material som redan framkommit, borde därför vara den mest framkomliga vägen att nå ett resultat och att lösa de problem som uppstått. Det är högst angeläget att man inte tillsätter utredningar som tar alltför lång tid. Medan sådana utredningar pågår, sker så stora skadeverkningar, att ett stöd blir verkningslöst. Problemet är redan nu akut på vissa orter, där befolkningen inte har sysselsättning och ser framtiden med stor oro. Denna befolkning måste få möjligheter att bo kvar i sina hemorter genom att man intresserar företag att etablera sig där.

Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade till bankoutskottets förevarande utlåtande.

Herr talman! Även de grupper som energiskt brukar kämpa emot samhällets näringspolitiska ingripanden är helt eniga om att sådana behövs när det gäller lokaliseringspolitiska åtgärder, därför att — som statsrådet Wickman sade i går — alla inser att vi utan offentliga ingripanden inte skulle få den regionala fördelningen av landets resurser som vi önskar. Ett lönsamt näringsliv är angeläget och strukturförändringar är nödvändiga, men det yttersta målet för politiken måste dock vara människornas trygghet, och det är egentligen den frågans lösning som hela vår diskussion nu rör sig om. Föregående talare har yrkat bifall till de reservationer som är fogade vid bankoutskottets utlåtande nr 30, och jag vill ta upp dem till granskning. I Kungl. Maj:ts proposition år 1964 om lokaliseringspolitiska åtgärder framhölls att de organ som skulle besluta i dessa ärenden komme att ställas inför ytterst grannlaga avvägningsproblem. Då de samhällsoch företagsekonomiska förutsättningarna ofta var svåra att bedöma skulle verksamheten komma att innefatta ett stort mått av risktagande. Det gällde att navigera försiktigt, och inrikesministern underströk starkt nödvändigheten av att stödåtgärderna måste få karaktären av en försöksverksamhet som skulle fortgå i fem år. Fastän inte ens två år ännu hunnit gå har riksdagen nu att för fjärde gången ta ställning till ett stort antal motioner med förslag om förändringar av försöksverksamheten. Som redan har sagts bestämde riksdagen år 1964 att det under en femårsperiod skulle få utgå 800 miljoner kro 'nor i lokaliseringsstöd fördelat på två stödformer: 300 miljoner till bidrag och 9200 miljoner i form av lån. För vart och ett av åren skulle en femtedel av beloppen få tas i anspråk. Nu vet vi att dessa pengar inte har räckt till utan tilläggsanslag har beviljats år från år. I 1967 års statsverksproposition förutses att det måste bli ett extra anslag även under kommande budgetår. I proposition nr 56 står också klart utsagt, att på grund av det stora behov av ytterligare lokaliseringspolitiska insatser som nu kan förutses torde det bli nödvändigt att utvidga totalramen för lokaliseringslån, och förslag härom kommer då att föreläggas riksdagen. Att ett utökat anslag behövs är således inrikesministern och reservanterna eniga om. Statsrådet önskar vänta med att fastställa anslagets storlek till dess att man närmare kan se hur mycket som behövs, under det att reservanterna redan nu har klart för sig att 100 miljoner skulle vara lagom. Men i fråga om det sätt på vilket medlen skulle tillföras lokaliseringspolitiken skiljer sig reservanterna från hittillsvarande principer. De vill ha en ny stödform med kreditgarantier. Yrkanden i den vägen har kommit flera gånger tidigare men av två orsaker avslagits av riksdagen. Detta har skett, dels därför att en splittring av stödet på flera stödformer gör administrationen tungrodd, dels därför att effekten av kreditgarantier blir beroende av konjunkturerna och det allmänna läget på kreditmarknaden. Om riksdagen skall höja anslagen till lokaliseringsstöd, är det klokast att pengarna får gå till de hittillsvarande stödformerna. En sådan höjning har redan aktualiserats av Kungl. Maj:t, och dethar utlovats att förslag skall komma. Därför är något yrkande härom onödigt att ställa. tet sålunda förslaget om en ny och tredje form av lokaliseringsstöd. Så har vi då den reservation som handlar om ett nytt stödområde. Sådana yrkanden kom fram redan 1964, och det hade varit angenämt om man hade kunnat bifalla dem. Men Kungl. Maj:t och riksdagen ansåg att när resurserna är begränsade, måste man hushålla väl med pengarna. Detta betyder att vi 1 första hand måste gå till de områden i vårt land där behovet är störst, d. v. s. de delar som kallas norra stödområdet. Rationalisering av jordbruk och skogsbruk blir där mera kännbar än i andra delar av landet, eftersom dessa näringsgrenar haft en sådan dominerande ställning i det norrländska näringslivet, och industrierna kan inte sysselsätta alla friställda. Många har av omständigheterna tvingats att flytta söderut. De långa avstånden försvårar för de kvarboende invånarna att komma i kontakt med den samhälleliga service som finns, det är vi alla eniga om. Det var helt naturligt att riksdagen beslöt att lokaliseringsstödet i första hand borde gå norrut. Samtidigt bestämdes emellertid att lokaliseringsstöd skulle lämnas även till orter som låg utanför norra stödområdet, då det kunde påvisas att sådant stöd behövdes. Herr Börjesson i Glömminge har redan talat om att detta har skett i vad han vill kalla sydöstra stödområdet. Stöd har utgått i fem olika fall, och de beräknade investeringarna där har uppgått till 66,5 miljoner kronor, av vilken summa 46,9 miljoner beviljats i statliga lån. Det är riktigt som motionärer och reservanter har sagt att östra Götaland inom sig rymmer orter där behov av lokaliseringsstöd kan uppkomma. Men erfarenheten har väl ändå visat att stöd i sådana fall utgår utan att man fördenskull behöver besluta att östra Götaland skall jämställas med Norrland och förklaras som ett särskilt stödom råde. Som länsstyrelsen i Kalmar län också framhöll i sitt remissvar, citerat i bankoutskottets utlåtande förra året, är det inte något speciellt för Kalmar län att det kan uppkomma situationer där näringslivet utsättes för påfrestningar. Problem av denna art är utanför norra stödområdet givetvis inte unika för Kalmar län eller Gotlands län utan torde existera i större eller mindre omfattning i ett flertal län i södra och mellersta Sverige, säger länsstyrelsen i Kalmar. Strukturförändringar "i näringslivet blir kännbara än här och än där, och man får då utnyttja den flexibilitet som kännetecknar lokaliseringsstödet. Chefen — för :inrikesdepartementet framhåller också i årets statsverksproposition att det kan antagas att den snabba omvandlingsprocessen, framför allt inom vissa industribranscher, i ökad utsträckning kommer att påkalla lokaliseringspolitiska insatser oberoende av stödområdesgränsen. Om de möjligheter till sådana insatser, som föreligger enligt gällande bestämmelser, helt utnyttjas, torde man, säger departementschefen, också tillgodose syftet med de förslag till ändringar av stödområdesgränsen som förts fram från olika håll. I själva verket innebär statsrådets uttalande en kraftig uppmjukning av gränsdragningen mellan stödområden och andra landsdelar. Hjälp skall lämnas varhelst behov av lokaliseringsstöd bevisligen har uppkommit. Herr Nordgren talade nyss om att stödet i Norrland hade givit goda resultat. Det har haft en så välgörande verkan att utflyttningsströmmen där har minskat i styrka. Om skillnaden mellan Norrland och sydliga bygder inte längre är lika starkt framträdande som förut, vågar jag mig personligen på en spådom, trots att det alltid är svårt att spå om framtiden. Jag tror att denna gränsdragning kommer att visa sig obehövlig med tiden. I själva ordet försöksverksamhet ligger också att när erfarenheter vunnits kan omprövning ske, och då skall den naturligtvis också ske. Men med hänsyn till att verksamheten, som sagt, ännu inte varit i gång ens under två år — inte halva försökstiden — bör man avvakta ytterligare erfarenheter innan man binder sig för ändrade regler. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Mycket har talats om glesbygdernas serviceproblem, och ett flertal motioner behandlar detta. I den målsättning för lokaliseringspolitiken som fastställdes av 1964 års riksdag ingår att en tillfredsställande social och kulturell service bör erbjudas människorna i olika delar av landet. Det sades också klart ifrån, att samhället måste bära ansvaret för att även människor, som stannar kvar i områden där lokaliseringspolitiska insatser inte blir möjliga, tillförsäkras en rimlig servicestandard. Vad har man då gjort för att följa upp den målsättningen? År 1965 sände inrikesdepartementet en promemoria till samtliga länsstyrelser om att planeringsråden närmare borde överväga glesbygdsbefolkningens speciella situation och framlägga härav föranledda förslag. Det har klargjorts att när lokaliseringsberedningen sätter i gång expertutredningar skall glesbygdsproblemen ha förtursrätt. Ett sådant forskningsprojekt har startats av professorn i geografi och samhällsplanering vid Umeå universitet. För närvarande pågår bl.a. arbetet med att i fråga om glesbygdsområden som beröres av projektet bedöma tillgången på service av olika slag i relation till befolkningstäthet och kommunikationer. Vidare skall man försöka uppmärksamma frågor om vilka områden som ligger i riskzonen för att mista service och vad man kan göra i framtiden för att hjälpa dem. Utredningsarbetet omfattar också en sociologisk del. I sommar skall man utföra en intervjuundersökning för att be lysa individernas inställning och anpassning till förändringar i miljön, t.ex. minskade kontaktmöjligheter och försämrad service. Man skall också studera önskemål och reaktioner hos glesbygdsbefolkningen och låta människorna själva tala om vad de önskar av samhället. Hösten 1966 tillsattes en särskild arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli med uppgift att pröva vilka åtgärder som behövs för att tillförsäkra glesbygdsbefolkningen en rimlig samhällelig och enskild service. Att man sagt att man, när förslag läggs fram skall pröva om de ordinarie anslagen räcker till för att genomföra dem anser reservanterna vara ett fel. I ordet pröva ligger dock inte att man skall fordra att endast ordinarie anslag får användas. Det är väl en vanlig, sund ekonomisk praxis att man först ser efter om man har tillräckliga medel i ordinarie anslag och sedan begär vad som ytterligare behövs. Arbetsgruppen har till en början inventerat möjligheterna att förbättra servicen till de gamla i glesbygderna. Propositionen 100, som bygger på ett förslag från arbetsgruppen, har redovisat att Kungl. Maj:t har bemyndigat bostadsstyrelsen att ta lånemedel i anspråk till byggande av 300 pensionärslägenheter i glesbygdsområdena. Arbetsgruppen har vidare i samarbete med socialdepartementet, socialstyrelsen, bostadsstyrelsen och Svenska kommunförbundet utarbetat en broschyr, »Gammal i glesbygd», som inte bara har delats ut till oss här i riksdagen utan också tillställts fullmäktigledamöterna i de berörda kommunerna för att snabbt fästa deras uppmärksamhet på angelägna åtgärder. Arbetsgruppen har också ordnat en rad konferenser om åldringsvårdsoch kommunikationsproblem i Västerbotten och ämnar fortsätta konferensverksamheten dels för att sprida information, dels för att få uppslag till sin egen fortsatta verksamhet. På det sättet skall den gå igenom område efter område för att effektivisera samhällets service åt glesbygdsbefolkningen. Motionärerna vet vad som är i gång, men de nedvärderar konsekvent betydelsen av det omfattande arbete som utförs och gör gällande att en särskild utredning måste sättas in för att någonting värdefullt skall bli uträttat. Utskottet anser att en parlamentarisk utredning endast skulle fördröja åtgärderna. Som förhållandet nu är läggs förslag fram så snart ovannämnda arbetsgrupp får ett ärende färdigbehandlat, och förbättrad service blir därigenom snabbt verklighet. Vi som står bakom utskottsförslaget är besjälade av den goda viljan att skapa bästa möjliga förhållanden för människorna i glesbygd. Verkningar av investeringar som görs i dag sträcker sig långt in i framtiden och sätter under en lång följd av år sin prägel på människans standard och livsmiljö. En verksamhet genomförd med otålig snabbhet utan tillräcklig planering och omsorg kan skapa missnöje under avsevärd tid. Men man skall inte besluta någonting som kan fördröja åtgärderna onödigt länge — och det vore fallet om vi biträdde reservationen 4. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag. Ett par av de föregående talarna har nämnt problemen i norrländska inlandet och Jämtland, som har behandlats 1 motioner. Motionärerna framhåller att områden som tidigare har haft ett fåtal industrier nu har mindre möjligheter att få lokaliseringsstöd än andra, som förut haft en rikligare industriell verksamhet. Att de har rätt i sin uppfattning visar erfarenheterna från Jämtlands län. Utskottsmajoriteten vill ändock inte begära en översyn av bestämmelserna — inte därför att den är likgiltig för jämtlänningarnas situation utan därför att den anser att de för 1o kaliseringspolitiken ansvariga myndigheterna har: skyldighet att bevaka hur bestämmelserna verkar.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

Herr talman! Jag har tidigare i dag framfört vissa principiella synpunkter på arbetsmarknadspolitiken. Dess uppgift måste vara att möjliggöra de omställningar och anpassningar inom näringslivet, som är en nödvändig förutsättning för snabbt framåtskridande, med iakttagande av att den enskildes trygghet ej kommer i fara. Under senare tid har enligt min mening arbetsmarknadspolitiken spelat en ganska liten roll när regeringen talat om trygghet. Det har nästan verkat som om investeringsbanken skulle lösa alla problem. Det gör den nu inte. Arbetsmarknadspolitiken är ett nödvändigt komplement till åtgärder på kreditmarknaden, och därför har vi lagt fram en del förslag som är avsedda att förstärka denna politik. Jag skall helt kort påminna om några av dem. I samband med proposition nr 56 föreslogs i en motion från mittenpartierna en utbyggnad av det arbetsmarknadspolitiska programmet. Det ansågs att riksdagen borde i skrivelse till Kungl. Maj:t begära förslag till 1968 års riksdag angående åtgärder för en sådan utbyggnad. Motionärerna gav en rad exempel på frågor som borde ägnas särskild uppmärksamhet. Det gällde ett bättre försäkringsskydd som första hjälp vid förlorad sysselsättning. Det finns som bekant betydande grupper som fortfarande saknar detta skydd. Det gällde förstärkning av arbetsmarknadsforskningens resurser genom inrättande av forskningsråd, ökat stöd åt den svårplacerade arbetskraften i fråga om bl.a. utbildning och omskolning samt åtgärder för att åstadkomma en förbättrad förtidspensionering. Utskottsmajoritetens argumentering i statsutskottets utlåtande nr 112 innebär egentligen påståendet att alla dessa krav redan är tillgodosedda. För att komma till denna slutsats måste man nog ha ganska små anspråk. Jag skall ge ett exempel. Beträffande frågan om stöd till den svårplacerade arbetskraften hänvisar utskottet till att riksdagen detta år fattat beslut om vidgade möjligheter till företagsutbildning av äldre arbetskraft. Det är riktigt. Beslutet fattades med anledning av ett förslag från regeringen, och jag vågar nästan påstå, att förslaget kom upp genom en motion från oss i januari. Beslutet var ett välkommet steg i rätt riktning, ett steg som utskottet säkerligen inte skulle ha tagit om inte förslaget kommit från regeringen. Om nu utskottet menar att, sedan detta beslut nu fattats, problemet med den svårplacerade arbeskraften är löst, måste jag protestera. Jag har tidigare i dag påmint om att undersökningar har visat, att ett helt år efter driftsinskränkningar är 15 å 20 procent av den friställda arbeskraften fortfarande arbetslös. Att tro att detta problem löses genom den reform som nu är genomförd och som är bra i och för sig är helt orimligt. Den arbetskraft det gäller är som regel äldre och kan ofta inte förflyttas. Bättre villkor vid företagsutbildning är då till hjälp om sådan utbildning kan ordnas inom orten. Men i hur många fall är detta möjligt? När det inte är möjligt blir inte de svårplacerade hjälpta av bättre villkor vid företagsutbildning. Förbättringen är bra, men den bör inte användas som undanflykt i syfte att avslå motioner som kräver ytterligare åtgärder på detta område. Någon slutgiltig lösning är den rakt inte. Man har från utskottets sida i flera fall hänvisat till KSA-utredningen och till de tilläggsdirektiv som den fick den 7 april i år. Vi kan omöjligt gå med på att det förhållandet, att utredningen blivit tillsatt och fått tillläggsdirektiv, skulle utgöra något skäl för riksdagen att hos Kungl. Maj:t begära förslag till 1968 års riksdag om en utbyggnad av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Riksdagen skall inte inför utredningar uppföra sig som hönan inför kritstrecket. Anser riksdagen att en sådan utbyggnad behövs och att den bör ske snart, så finns det ingen som helst anledning att inte ge denna mening till känna. Riksdagens inflytande på vad som händer på viktiga områden i samhällslivet skulle bli större, om den övervunne den ängsliga respekten för att störa utredningar och sade ifrån att den vill ha en sak uträttad. Vi har i en motion föreslagit en översyn av inkomstprövningsreglerna beträffande grundbidraget vid omskolning. Avsikten är att få till stånd en ändring som innebär, att makes inkomst inte som nu skall verka reducerande på grundbidraget. Att det är kvinnorna som mest drabbas av denna reduceringsregel faller av sig självt. Arbetsmarknadsutredningen föreslog att detta villkor skulle slopas. Ur arbetsmarknadssynpunkt är det av intresse, att ett ökat antal kvinnor kommer ut i förvärvslivet, men det tyngst vägande skälet är att man bör ge kvinnorna valmöjlighet mellan hemmarbete och förvärvsarbete. Vid fjolårets riksdag motionerades från flera håll om att denna reduceringsregel skulle avskaffas. Bl.a. väcktes en socialdemokratisk motion i andra kammaren, undertecknad av nio ledamöter varav sju kvinnor. I denna motion framhölls bl.a. att arbetsmarknadsstyrelsen uttalat att reduceringsregeln verkade återhållande på rekryteringen av kvinnor till yrkesutbildning. Sådana regler kan inte anses vara förenliga med en i övrigt progressiv arbetsmarknadspolitik, menade motionärerna. I fjol avstyrktes förslaget med motivering att frågan skulle komma att prövas i samband med ställningstagande till vuxenutbildningsfrågan. Argumentet räcker även i år till för utskottet för att avstyrka motionen. Jag tycker att det är svårt att förstå varför dena fråga skall förhalas ytterligare. Den är ju i själva verket utredd; den är nämligen prövad av arbetsmarknadsutredningen. I en motion som väcktes under motionstiden föreslog vi att arbetsmarknadsstyrelsen skulle uppmanas att ta upp överläggningar med berörda organisationer om förlängning av varseltiden. Det är alltså fråga om att genom frivilliga överenskommelser åstadkomma en längre varseltid. Förslaget om lagfäst skyldighet att utfärda varsel har ju avslagits av årets riksdag. Det föreligger ett avtal mellan arbetsmarknadsstyrelsen och vissa arbetsgivarorganisationer om att länsarbetsnämnd skall underrättas om vissa permitteringar. Det har emellertid visat sig att arbetsmarknadsorganens möjligheter att ordna för de friställda skulle bli väsentligt större, om varseltiden förlängdes, och i många fall bör detta vara möjligt. Utskottsmajoriteten erinrar på denna punkt att utskottet erfarit att frågan om varseltiden aktualiserats inom inrikesdepartementet. Det syftar bl.a. på att inrikesministern i en debatt nyligen här i kammaren sade, att det var meningen att söka åstadkomma en förlängning. Utskottet säger emellertid inte att det förutsätter, att en förlängning kan åstadkommas, utan utskottet förutsätter att en ändamålsenlig avvägning sker — vad det nu kan betyda. Vi tycker att detta är så viktigt att riksdagen bör ge sin mening till känna. Ett bestämt uttalande från riksdagens sida skulle inte sakna betydelse vid de förhandlingar som vi hoppas kommer till stånd. Ibland tycker man att riksdagen går alldeles för långt i försiktighet när det gäller att uttala en bestämd mening, och detta är ett fall där ett uttalande inte skadar utan tvärtom måste vara till nytta. Beträffande lokaliseringspolitiken, som jag skall fatta mig mycket kort om, därför att den behandlas av andra talare från vårt håll, har vi i en reservation föreslagit, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära, att förslag snarast möjligt framläggs för riksdagen om utvidgning av totalramen för lokaliseringslån. Finansministern har också varit inne på lokaliseringsstödet i propositionen om den statliga kreditbanken. Han hänvisar till omfattningen av redan beviljade lån och det stora behov av ytterligare lokaliseringspolitiska insatser som nu kan förutses och anser med anledning härav att totalramen för lokaliseringsstöd kommer att behöva vidgas. När detta behov uppstår kommer förslag härom att föreläggas riksdagen. Vi anser att det redan nu är fullt klart att det föreligger behov av en höjning av låneanslaget. Under föregående budgetår beviljades lån som sammanlagt överskred ramen med nära 40 procent. Detta överskridande har skett med stöd av det bemyndigande som lämnades åt Kungl. Maj:t att under budgetåren 1965 67 bevilja lokaliseringsstöd med högre belopp än vad som anvisats. Tendensen lär vara ungefär densamma för innevarande budgetår. Att den anslagsram som beviljats för femårsperioden blir otillräcklig och behöver vidgas förefaller vid det här laget alldeles klart, om lokaliseringspolitiken skall bedrivas under hela perioden. Om man nu utvidgar ramen för lokaliseringslån utan att höja anslaget till lokaliseringsbidrag blir följden att stödet till lokaliseringen i högre grad än vad som avsågs när beslutet fattades kommer att få tyngdpunkten förlagd till långivning. Detta har ju också varit fallet under de senaste budgetåren. Det är väl knapapst ägnat att förvåna att det blir på det sättet. När det är fråga om företagsekonomiskt välmotiverade investeringar är det väl viktigast att erhålla nödigt kapital så att utbyggnaden kommer till stånd. Maximibeloppet för bidrag behöver som regel inte utnyttjas annat än i särskilda fall, exempelvis vid lokaliseringar i inlandet, där bidraget får anses utgöra kompensation för vissa kostnadsökningar som vidlåder lokaliseringar i området, vilka från samhällets synpunkt anses önskvärda utan att vara helt invändningsfria företagsekonomiskt sett. Skulle nu bidragsanslaget bli otillräckligt för detta ändamål får regeringen begära nya medel. Det föreligger en reservation om att detta anslag skall betecknas som förslagsanslag, men jag har inte kunnat ansluta mig till reservationen då det åtminstone teoretiskt skulle innebära en obegränsad fullmakt för regeringen att använda pengar för ändamålet. även om jag inte har funnit att regeringen är särskilt rundhänt just i fråga om det här ändamålet tycker jag, att man av principiella skäl inte skall ge sådana fullmakter. Enligt vår mening finns det ingen anledning att dröja längre med beslut om höjning av anslaget till lokaliseringslån. Att dei belopp som anvisats för femårsperioden, 500 miljoner kronor, är otillräckligt står vid det här laget alldeles klart. Det finns inget skäl att vänta med en åtgärd som vi vet måste komma, om vi inte menar att lokaliseringsstödet skall bli kraftigt nedskuret i slutet av perioden. Vi har också en reservation, vari föreslås att statsbidrag må kunna utgå till kommun för uppförande som kommunalt beredskapsarbete av verkstadshus, även om lokaler för produktionsföretag innefattas däri. Gäller det serviceföretag för lokal service föreligger möjligheter redan nu, men erfarenheten visar att det ofta är lämpligt med en kombination. Till sist, herr talman, några ord om glesbygdsproblemen. Fru Renström-Ingenäs påminde om att det när 1964 års beslut fattades fastställdes att glesbygden skulle få en förbättrad service. Det är riktigt. Men sedan dess har det gått tre år utan att det, såvitt jag vet, vidtagits en enda konkret åtgärd för glesbygderna, om man nu inte vill betrakta broschyren »Gammal i glesbygd» som en konkret åtgärd. Under dessa tre år har servicen undan för undan försämrats både beträffande kommunikationer, butiker och en hel del andra saker. Det pågår nu flera utredningar, och det är bra att dessa igångsatts. Men den som något känner till förhållandena där uppe är fullt på det klara med att en rad åtgärder kan vidtas ganska snart utan att man inväntar resultatet av dessa undersökningar, av vilka åtminstone en del kommer att bli rätt omfattande och långvariga. Nu säger fru Renström Ingenäs att ytterligare en utredning skulle fördröja åtgärderna. Det är givetvis riktigt om man skall ha en utredning av det gamla vanliga slaget som håller på i flera år. Men detta är ju inte meningen. Här är det fråga om att snabbutreda vilka åtgärder som kan vidtas omedelbart och att försöka få dem till stånd. Jag tycker nog inte att vi kan vänta längre och nöja oss med att hänvisa till att det pågår undersökningar. Situationen i dessa områden är litet för allvarlig för det.

Herr talman! När riksdagen i fjol beslutade om en ny arbetsmarknadspolitik rörde det sig knappast om några nya och "revolutionerande riktlinjer. Beslutet anslöt sig i stort till vad som tidigare delvis försöksvis praktiserats på arbetsmarknadspolitikens område, och bidragen höjdes. Reformen synes redan nu vara i behov av översyn. Ett mer samlat grepp behöver tas i arbetsmarknadsfrågorna, främst när det gäller den svårplacerade arbetskraften. Från centerpartiets sida har kritik riktats mot att arbetsmarknadspolitiken varit för koncentrationsinriktad. Den har inte gett tillräckliga alternativ åt de drabbade områdena och de människor som bor där. Det har för de arbetslösa i alltför stor utsträckning varit att lämna hem och familj och att flytta — med eller utan statens hjälp. Den kraftiga ökningen av omskolningsverksamheten har ibland varit ett bra stöd för lokaliseringssträvandena. De flesta omskolade har dock fått söka plats i en annan del av landet. Företagsnedläggelserna har inte i större utsträckning drabbat de s.k. sysselsättningssvaga delarna av vårt land än andra områden. Tvärtom synes de ekonomiskt mer upphettade områdena totalt sett ha drabbats svårast. Jag har, herr talman, under tidigare år när vi haft en utpräglad högkonjunktur med Ööverrörlighet på arbetsmarknaden kritiserat att regeringen frisläppt så stora belopp från investeringsfonderna. De har då använts i allt väsentligt i de redan ekonomiskt upphettade regionerna. I stödområden har relativt obetydliga belopp från investeringsfonderna aktiverats. Det är ur lokaliseringssynpunkt att beklaga att investeringsfonderna inte längre får användas som lokaliseringsinstrument. Särskilt gäller detta i tider av viss högkonjunktur då investeringsviljan som regel är större. Investeringsfondsmedlen har som lokaliseringsinstrument visat sig ha en utomordentligt god sysselsättningspolitisk effekt. Det är beklagligt att övriga partier inte stöder centern i denna fråga. Det skulle betyda större effektivitet 1 lokaliseringsoch arbetsmarknadspoli tiken, eftersom därigenom flera tillgängliga instrument skulle tas i anspråk. I den rådande konjunktursituationen, som man väl trots allt inte får bedöma alltför mörkt, måste det vara. riktigt att släppa investeringsfonderna, så att industriinvesteringarna och = sysselsättningen stimuleras. Trots att lokaliseringspolitikens små insatser visat sig ha god effekt har investeringsandelen per capita nu under flera år sjunkit inom stödområdet i jämförelse med övriga delar av landet. Detta förhållande är värt att uppmärksamma i större utsträckning än vad som skett. Jag hoppas att inrikesministern tar upp denna sak till ingående studium. Åtgärder måste vidtas innan skadorna blir för stora. En gemensam målsättning för arbetsmarknadspolitiken och lokaliseringspolitiken är enligt min mening att åtgärderna, som är föranledda av föränderligheten i näringslivet, skall medverka till och stimulera utvecklingen och framåtskridandet, bevara tryggheten för individen och ge större valfrihet i fråga om arbete och bostadsort. Till de mest positiva arbetsmarknadsåtgärderna i detta avseende vill jag räkna omskolningsverksamheten. Den har fått en alit större omfattning. Den är av värde såväl för den enskilde som för de nya verksamheter som tränger sig fram. Särskilt den äldre arbetskraftens och kvinnornas problem måste uppmärksammas. Vi har i vårt land en stor dold arbetslöshet bland kvinnorna. Bättre möjligheter för dem att komma in i arbetslivet måste därför skapas. Herr talman! Jag ber att i denna sak få hänvisa till reservation nr 2 i statsutskottets utlåtande nr 112. I storstadsområdena, som borde erbjuda de bästa möjligheterna till alternativa sysselsättningar, har det visat sig att äldre friställda har synnerligen svårt att få nytt arbete. Någon form av skyddad verksamhet synes vara en möjlighet att lösa deras problem. Inte minst i hög ålder är arbetslöshet mycket påfrestande. KSA-utredningen bör på allt sätt påskynda sitt arbete. En rad motioner har väckts i anslutning till förslagen i arbetsmarknadsfrågorna. En del är gamla bekanta. Så är fallet med motionen II: 511 som jag envisats med att återkomma med. Den gäller frågan om flyttningsbidrag till kvalificerad arbetskraft för flyttning till företag inom stödområde i de fall då flyttning sker genom arbetsförmedlingens medverkan. I reservationen 5 som handlar om omskolningsverksamheten berörs också denna fråga. Just stödområdena torde lida större brist på kvalificerad arbetskraft än andra områden. Enligt utskottets skrivning kan sådana bidrag hädanefter utgå. Jag kan därför som motionär vara tillfredsställd. Centerpartiet har under en följd av år krävt större resurser för lokaliseringspolitiken. Utvecklingen har nu givit oss rätt i att resurserna varit och är otillräckliga. Vi har tidigare sagt att lokaliseringspolitiken behandlats för snålt; man har inte använt de instrument som är möjliga att använda. Särskilt stor har efterfrågan på lokaliseringslån varit. I proposition nr 56 utlovas att förslag om ytterligare medelstilldelning skall framläggas då medlen tar slut. I reservationen 4 i statsutskottets utlåtande understryks angelägenheten av att förslag om utvidgning av totalramen för lokaliseringslån snarast möjligt framläggs. Vi menar att lokaliseringsstödet bör få utvecklas i enlighet med de bedömningar som görs såväl lokalt som centralt utan att hindras av medelsbrist. Detta är också motivet för reservation nr 3 beträffande lokaliseringsbidraget i statsutskottets utlåtande. Centerpartiet föreslår att under förutsättning av för högt låneanslag det av Kungl. Maj:t föreslagna beloppet till lokaliseringsbidrag, 60 miljoner kronor, skall få karaktären av förslagsanslag. Vi uttalar också att bestämmelserna om det maximala bidraget på 50 procent bör få en generösare tillämpning i det norrländska inlandet och i motsvarande områden i andra delar av vårt land. I anslutning till förslaget beträffande lokaliseringspolitiken har en rad motioner väckts vari de alltmer iögonenfallande inlandsoch glesortsproblemen uppmärksammas. Det står redan klart att lokaliseringspolitiken inte kan lösa dem. Kommunerna i sådana områden gör vad de orkar göra för att stimulera företagsetablering och sysselsättning. Uppförande av verkstadshus som stadskommunala <beredskapsarbeten har många kommuner funnit vara en lämplig väg. Dessa lokaler får emellertid inte användas av produktionsföretag utan endast av serviceförtag. Enligt vår mening skulle det vara av stor betydelse om också mindre produktionsföretag efter särskild prövning på vanligt sätt fick hyra lokaler i sådana verkstadshus. Det skulle kunna främja sysselsättningen i de värst drabbade kommunerna, där dessa frågor är en hjärteangelägenhet. Läget är på vissa håll så kritiskt att arbetsmarknadsstyrelsen har sagt att vi inte har tid att vänta på några utredningar. Åtgärder måste vidtagas omedelbart. Nämnda verkstadshus kan vara en av dessa åtgärder, Kungl. Maj:t redovisar i årets statsverksproposition vissa åtgärder för glesbygderna. En arbetsgrupp inom Kanslihuset med herr Paulsson som ordförande skall undersöka glesbygdernas sociala problem, kommunikationsfrågor etc. och framlägga förslag till åtgärder som i stort sett skall finansieras med befintliga anslag. Professor Bylund i Umeå skall genomföra ett ambitiöst forskningsprogram om kulturutvecklingen i glesorterna och utflyttningens verkningar på andra områden. Vidare har planeringsråden i länsstyrelserna uppmanats att uppmärksamt följa utvecklingen i glesbygderna och om möjligt framlägga förslag till åtgärder. Allt detta är bra. Glesbygdsfrågorna är emellertid redan nu så påträngande och brådskande att en parlamentarisk utredning omedelbart bör tillsättas och ta sig an problemen. Detta är en stor politisk fråga. I vilken utsträckning och på vad sätt skall vårt samhälle engagera sig för dessa frågors lösning? Ett uppskov med tillsättande av en parlamentarisk utredning anser jag fördröja en aktiv samhällsinsats. Jag delar sålunda varken bankoutskottets eller reservanternas mening på denna punkt, att en parlamentarisk utredning skulle fördröja lösningarna. Reservanterna vid punkten F i bankoutskottets wutlåtanide anser att läget för glesbygderna är så kritiskt, att det behöver utredas ytterligare, men att det inte bör ske under medverkan av parlamentariker. Jag förstår inte att reservanterna är så intresserade av att frånhända oppositionens parlamentariker inflytande på utredningsarbetet. Däremot kan jag förstå om regeringspartiet, möjligen av taktiska eller andra skäl, kan ha ett sådant intresse, Utskottet tror att det råder politisk enighet i denna fråga, och jag hoppas att så är fallet. Om så är, borde en parlamentarisk utredning av politiska skäl på kort tid komma fram till lösningar. En parlamentarisk utredning skall naturligtvis inte och behöver inte hindra försöksverksamhet, forskning och socialt motiverade lösningar. Åtgärder av olika slag, t.ex. inrättande av professurer o. d., behöver kanske prövas för att man skall få en uppfattning om vilket värde de kan ha i en mera permanent politik. Arbetsgrupper i departement och annorstädes gör säkerligen också stora insatser och har stora uppgifter att fylla. När det gäller försöksverksamhet och prövning av olika åtgärder finns det exempel på sådant just i lokaliseringspolitiken och på arbetsmarknadspolitikens område. Väsentliga inslag på dessa båda områden har prövats försöksvis, innan de intagits i en mera fast organisation. Jag ber därför, herr talman, att på denna punkt få yrka bifall till motionerna I: 593 och II:760, i vilka yrkas på en skyndsam parlamentarisk utredning. Lokaliseringspolitiken har i alltför stor utsträckning blivit en glesbygdsfråga. Den har naturligtvis haft lika stor betydelse för att avlasta trycket på de stora inflyttningsorterna. Därigenom infrias i hög grad målsättningen med riksdagens beslut beträffande lokaliseringspolitiken, nämligen att den skall främja en sådan lokalisering av näringslivet att landets tillgångar av kapital och arbetskraft blir fullt utnyttjade och fördelade på sådant sätt att ett snabbt framåtskridande främjas. Alltjämt lokaliseras emellertid industrier till orter som saknar sambhällsservice för dem. Jag åsyftar då främst s.k. bristorter, alltså orter där bostäder, skolor och kommunikationer måste nybyggas vid en nyetablering. Det har hittills inte varit företagarnas problem. Här handlar såväl privata företagare som kooperativa och statliga verk i stort sett efter samma mall, alltså en begränsad företagsekonomisk målsättning: = företagsvinsten. - Länsplaneringsorganen hinner tydligen ännu inte med i en översiktlig <samhällsplanering, eller också har idén med lokaliseringspolitiken och helhetssynen inte trängt igenom. I de totala kostnaderna för produktionen ingår också samhällsservicen, och miljöfrågorna får inte heller glömmas i sammanhanget. Trots att ännu inte två år har gått av den femåriga försöksperioden måste frågan om anpassning av lokaliseringspolitiken övervägas mycket snart. Generaldirektören i arbetsmarknadsstyrelsen har för kort tid sedan också framfört sådana tankegångar. Erfarenheterna hittills borde så snart som möjligt prövas. Centerpartiet har verkat för en utvidgning av stödområdet till att omfatta också sydöstra Sverige. Kungl. Maj:t har redan i betydande utsträckning givit lokaliseringsstöd utanför det av riksdagen beslutade stödområdet. Jag säger inte detta som kritik utan närmast som motiv för att större resurser ges till lokaliseringspolitiken och för att de lokaliseringspolitiska bedömningarna bör omfatta i princip hela vårt land. På detta område, herr talman, har samhället mycket stora uppgifter för att åstadkomma en förutsättningsskapande politik.

Herr talman! Det är inte första gången under denna riksdag som vi diskuterar lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiken — det har ju varit diskussioner i anledning av vissa interpellationer — och jag hoppas att kammaren håller mig räkning för att jag inte går in i någon större principiell diskussion om vad som görs och borde göras. De utredningar som pågår har fru Renström-Ingenäs talat om. Reservanterna har inte heller bestridit att det pågår utredningar i departementet. Herr Gustafsson i Skellefteå sade ju att det inte finns något motiv för att inte riksdagen skulle kunna skriva till Kungl. Maj:t även om det pågår utredningar. Därför skall jag inte göra någonting annat än att direkt beröra de reservationer som fogats till utskottsutlåtandet. I reservationerna till punkt 4 angåenide lokaliseringslånen nöjer man sig inte med vad som anförs i proposition nr 56, där det ställs i utsikt förslag om att det skall komma nya pengar när pengarna till lokaliseringslånen tar slut. Vi kan väl säga att dessa lån varit attraktiva och att de kanske inte räcker i fem år — en hel del har delats ut. Omedelbart reserverar sig mittenpartierna för att detta förslag skall komma snarast möjligt, alltså innan pengarna har tagit slut, trots att det är utsagt att de skall användas under försöksperioden på fem år. Uttrycket »snarast möjligt» varieras i de olika reservationerna — man använder uttrycket »skyndsamt» och t.o.m. på ett ställe »skyndsam prövning snarast möjligt». Utskottets uppfattning är att när det pågår utredningar, när arbetsgrupper är sysselsatta, när vetenskapliga undersökningar pågår etc. är det onödigt att riksdagen aktualiserar problemen. I reservation nr 3 om lokaliseringsbidrag vill centerpartiet ensamt att detta anslag skall uppföras som förslagsanslag. Herr Gustafsson i Skellefteå har redan sagt att utskottsmajoriteten anser att man även i fortsättningen på denna punkt skall kunna lägga fram en begäran om en ökning av anslaget över tilläggsstat, om det skulle ta slut, och det är väl det mest naturliga. I en reservation föreslår mittenpartierna att statsbidrag skall utgå till uppförande av lokaler för mindre produktionsföretag och det ligger någonting positivt i det. Ingen säger väl nej till bidrag. Riktlinjerna för lokaliseringspolitiken vill ingen ändra på. I det fallet är vi ganska eniga, frånsett smärre justeringar. Avgörandet om nya industrilokaler skall uppföras ligger hos Kungl. Maj:t. Vi anser, att vi skall behålla en gräns därför att det kommunala kompetensområdet ligger till grund för det hela. Mittenpartierna vill också att bidragen till de gifta kvinnorna skall utökas. I det sammanhanget kan man kanske påpeka att tredje avdelningen tagit ett initiativ på denna punkt. Jag tror att både herr Gustafsson i Skellefteå och herr Nilsson i Tvärålund var med vid det tillfälle då ett beslut fattades i denna fråga. Jag är inte säker på om detta ändrats. Stimulansbidrag behövs kanske i vissa fall. Vi anser emellertid att det är felaktigt att lösrycka problemet om bidragsgivningen till vuxenutbildningen. Vi vill att de regler som gäller för bidragsgivning på andra områden även skall gälla härvidlag. När vi nu vet att detta skall prövas, hoppas vi på lika ersättning över hela linjen. En reservation tar upp varseltidens längd och såsom redan har sagts, har inrikesministern talat om detta i en interpellationsdebatt. Han sade vid det tillfället: »Vi har för avsikt att ta upp överläggningar med arbetsmarknadens parter om detta, framför allt för att få en väsentligt längre varseltid, så att nödvändiga åtgärder skall kunna vidtas för att möta de nedläggningar som naturligtvis också i framtiden kan komma att bli aktuella». Det är klart att samhället genom en ökning av varseltiden får möjligheter att klara en hel del problem som det enskilda näringslivet ställer samhället inför när det icke längre kan rädda en industri. Vi är alla överens om att vi kanske behöver införa en längre varseltid fortast möjligt. Vi hoppas att även denna fråga skall tas upp till behandling — den är aviserad. I de allmänna reservationerna 5 b och c, där man tar upp frågan om en aktivare = arbetsmarknadspolitik, har man sagt att beträffande den äldre arbetskraften skulle det inte från regeringens sida finnas några som helst ambitioner. Statsrådet Wickman anförde emellertid i propositionen om investeringsbanken, att arbetsmarknadsoch trygghetspolitiken måste byggas ut ytterligare, och han pekade särskilt på problemen för de handikappade och de äldre. Vi anser att vi inte behöver tillägga vad som diskuterades här i kammaren beträffande andra lagutskottets utlåtande i frågan om stödet till förtidspensionering för äldre arbetskraft. Där upptogs ju KSA-utredningens tilläggsdirektiv och vi tycker att denna utredning skall få arbeta planenligt. Det är klart att man alltid kan diskutera problematiken förtidspension kontra arbetslöshetsförsäkring. Jag vet inte hur man vill ha det i detta sammanhang, därför att man i reservationen under A säger »frågan om utvidgad försäkring vid förlorad sysselsättning», men vid C säger man »förbättrade möjligheter till förtidspension åt äldre arbetskraft». Själv har jag den uppfattningen att det här gäller ett arbetsmarknadsproblem som skall lösas. Och herr Gustafsson i Skellefteå sade i dag när vi diskuterade investeringsbanken att han ansåg att det var först och främst problemet att skaffa arbete åt den äldre arbetskraften som skulle lösas, och någon av reservanterna har här sagt att arbetslösheten är tyngst för den äldre arbetskraften. Jag håller med om och stryker under detta. Vi måste lösa dessa problem på alla sätt vi kan finna framgångsrika. Att samtidigt diskutera frågan om förtidspension tycker jag är onödigt om man har den grunduppfattningen, att man först skall skaffa arbete men dessutom ha en försäkring för förlorad sysselsättning. Vid punkt D talar man om »övriga trygghetsskapande åtgärder såsom avgångsvederlag och stöd åt särskilt svårplacerad arbetskraft». Detta är under beredning i olika avseenden. Omskolningen är föremål för AMS:s intresse, något som diskuterats sedan jag kom hit. Man ansåg då att AMS tog sig alltför stora friheter när det gällde omskolningskurser och dylikt. Statsutskottets majoritet — som jag tillhör — är övertygad om att det inte heller på detta område behövs några skrivelser för att understryka behovet av omskolning.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
Herr talman! Högerpartiet har avlämnat en motion som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 48. Den avser att skapa möjligheter för företagen att göra avsättningar till omställningsoch utbildningsfonder. Jag tror att detta system skulle vara både effektivare och billigare för såväl samhället som företagen och det skulle framför allt bli skonsammare för de anställda. Herr talman! Med hänvisning till den debatt som tidigare förts här i dag och med hänsyn till de uttalanden som redan gjorts i denna debatt i denna fråga skall jag nöja mig med att göra en hänvisning uteslutande till detta.
Herr talman! Såsom framgår av föredragningslistan har jag anmält att jag i samband med behandlingen av förevarande utskottsutlåtande har för avsikt att besvara en interpellation av herr Andersson i Billingsfors i anledning av industrinedläggelser i Dalsland. Herr Andersson har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att samhällen i Dalsland som drabbas av industrinedläggelser skall kunna leva vidare och befolkningen beredas ny sysselsättning, om jag är beredd att medverka till att statlig industriell verksamhet kommer till landskapet ifall privata företag inte vill etablera sig där samt om jag vill förorda att ett relativt stort massabruk uppföres i Dalsland om det visar sig att tillgången på skog är tillräcklig som underlag för ett sådant. Som jag framhöll i ett svar på en enkel fråga i denna kammare den 6 april i år har AB Billingsfors-Långed meddelat att företaget avser att lägga ned sin verksamhet i Långed, i vilken vid varseltillfället sysselsattes ca 400 personer. Varsel har vidare lämnats om nedläggning av Fengersfors bruks AB i Fengersfors med f. n. ca 250 sysselsatta. För ett par år sedan upphörde Bengtsfors sulfitfabrik i Bengtsfors med sin verksamhet varvid drygt 200 personer ställdes utan arbete. De sysselsättningsproblem som följde med nedläggningen av Bengtsfors sulfitfabrik i Bengtsfors är numera ur världen. När det gäller de anställda vid AB Billingsfors-Långeds anläggningar i Långed är problemen på väg att lösas. Arbetet med att skaffa fram nya arbetstillfällen för den arbetskraft som berörs av nedläggningen i Fengersfors pågår. En rad åtgärder har vidtagits för att de här aktuella sysselsättningsproblemen skall kunna lösas så snabbt och friktionsfritt som möjligt. Arbetsförmedlingsverksamheten har intensifierats. I syfte att underlätta omställningen till nya arbetsuppgifter har åtgärder satts in för att bygga ut omskolningsverksamheten i det drabbade området. För arbetskraft som inte omedelbart kan omplaceras i annat arbete och som inte kommer i fråga för omskolning har länsarbetsnämnden satt i gång beredskapsarbeten. Bl. a. har ett industriellt beredskapsarbete startats. Ytterligare beredskapsarbeten planeras. Arbetet med att åstadkomma en mer långsiktig förbättring av sysselsättningsläget i Dalsland genom lokalisering av nya företag har bedrivits med stor kraft de senaste åren. Målet har varit både att öka antalet arbetstillfällen och att få till stånd en differentiering av nä ringslivet i landskapet. Genom skilda lokaliseringspolitiska åtgärder har området tillförts ca 500 nya arbetstillfällen sedan juli 1964. Ytterligare 400—500 arbetstillfällen beräknas komma att tillföras området genom beslutade men ännu inte genomförda åtgärder. Dessa resultat har kunnat uppnås genom att staten i betydande utsträckning ställt lån och bidrag till förfogande. Sedan juli 1964 har sålunda beslut fattats om statliga lån och bidrag om drygt 36 milj.kr. Därutöver har ett par företag fått tillstånd att ta i anspråk investeringsfondsmedel. Av vad jag nu sagt framgår att det under de senaste åren utvecklats en livlig aktivitet för att förbättra sysselsättningsunderlaget i Dalsland. Arbetet härmed fortsätter. Från länsstyrelsen har jag inhämtat att det f. n. pågår överläggningar med sex å sju företag om att starta verksamhet i norra delarna av Dalsland. Mot denna bakgrund finner jag det inte påkallat att f. n. överväga att lokalisera statlig industriell verksamhet till Dalsland. Jag är emellertid medveten om behovet av åtgärder som på längre sikt tryggar sysselsättningen i området. Skogstillgångarna i Dalsland undersöks f. n. genom västsvenska skogsindustriutredningen. Innan denna utredning slutförts saknas underlag för en bedömning av förutsättningarna för att anlägga en större massaindustri där.

Herr talman! För drygt ett år sedan lyckades vi avvärja en attack från arbetsmarknadsstyrelsen som gick ut på att avföra Dalsland från norra stödområdet. Vi är i dag glada åt att vi kunde åstadkomma detta. Vi hade nog på känn att det inte skulle gå att klara den industriella utvecklingen i dessa bygder utan möjlighet till lokaliseringsstöd. Vi visste att det i en liten del av landskapet fanns några små enheter inom pappersindustrin och vi var medvetna om att dessa inte hade framtiden för sig. Våra farhågor har besannats, Under loppet av sju månader har två av dessa fabriker fått meddelande om nedläggning. Två samhällen har här ställts utan sin basindustri. I dessa strukturrationaliseringens tider kanske det inte är så uppseendeväckande att två fabriker läggs ned.

Man kan fråga sig om det är nödvändigt med dessa fabriksnedläggelser. De anställda ställer sig naturligtvis frågan: Varför skall detta hända? Finns det inte någon möjlighet att fortsätta med denna industriella verksamhet?

I svaret meddelar statsrådet att överläggningar pågår med sex, sju förtag som man hoppas skall starta verksamhet i landskapet. Jag hoppas att resultatet av dessa överläggningar blir positivt. Eftersom min repliktid är ute får jag tyvärr sluta nu. Jag tackar inrikesministern för svaret och beklagar att det har lämnats vid denna tidpunkt.
Herr talman! Problemet Dalsland är en illustration till det stora problem som vi diskuterar, Dalsland befinner sig i ett svårt läge. Företagsnedläggningar har meddelats, tjänstemän och arbetare har friställts och det har inte funnits tillfälle till nya sysselsättningar inom området. Och varför? Jo, det finns inte något differentierat näringsliv. Men känner vi inte igen det problemet från åtskilliga andra områden i vårt land, där svårigheterna just nu är stora: vissa delar av Värmland, Ådalen, delar av Norrland, Bohusregionen och Uddevallaregionen.

Vår beredskapspolitik, vår arbetsmarknadspolitik och vår lokaliseringspolitik söker vi nu pröva. När man diskuterar lokaliseringspolitikens framtid är kanske planeringsfrågorna något av det viktigaste. Här hjälper det inte att säga: Låt oss utreda glesbygdsproblemen! Att låta en statlig kommitté utreda ger kanhända resultat någon gång i framtiden, Jag underkänner inte utred ningsarbetet, men vad som krävs i fråga om glesbygdens problem är snabba, omedelbara åtgärder. Om det skall vi inte behöva tvista. Vi måste emellertid först ha prövat lokaliseringspolitiken och undersökt vart i glesbygden det är möjligt att lokalisera företag. Svårigheterna har varit stora. Någon har efterlyst aktiva åtgärder. Jag har frågat vad de innefattar och har fått svar under hand i debatten; man har sagt att man har hoppats på en mera differentierad stödverksamhet, vilket jag själv har nämnt såsom ett av medien. Vi prövar denna verksamhet genom att erbjuda företag som är beredda att lokaliseras till inlandet ett maximalt bidrag. I vissa fall har de kunnat få 100 procent, 50 procent i bidrag och de övriga 50 procenten i lån, men de har måst säga nej. Därför tror jag att man måste vara mycket realistisk när man gör bedömningar och hyser förhoppningar. Andra åtgärder som nu visar sig nödvändiga är av social karaktär, och det är de som enligt min mening måste sättas in med stor skyndsamhet. Det är arbetsgruppens uppgift att vara en verkligt arbetande grupp, som inte enbart skall utreda utan också söka stimulera till omedelbara, konkreta åtgärder. Missuppfatta inte gruppens uppgifter! När man talar om att det är bra med denna broschyr har jag tyckt mig märka en smula ironi i tonen. Broschyren avser att informera kommunalmännen om vilka möjligheter som står till buds. Den skall vara ett hjälpmedel när representanter för arbetsgruppen diskuterar med kommunalmän — vilket de har gjort — och begär besked om vad dessa anser böra göras. Jag har läst protokoll från dessa överläggningar och måste säga att socialtjänstemän och kommunala förtroendemän i glesbygdskommunerna redan har lämnat mycket värdefulla bidrag till en diskussion om omedelbara praktiska åtgärder, vilka ar betsgruppen kan ta upp i kanslihuset med socialdepartementet, med kommunikationsdepartementet och med inrikesdepartementet. Kanske har vi redan anslagsmöjligheter, och har vi dem inte får vi gå fram till riksdagen. Det är avsikten med denna arbetsgrupps verksamhet.

Jag ville tillföra detta till diskussionen om stödområdesutvidgning. Vi för alltså en politik som klart går i riktning mot punktinsatser oberoende av stödområdesgränser. Kalmar län har nämnts. Västervik, Gunnebo och Oskarshamn är också tre punkter jag vill peka på där åtgärder nu har satts in. Andra kommer till. Herr talman! Vi skulle naturligtvis nu kunna föra en lång debatt. Oron i kammaren gör dock att jag inte avser att gå in på en längre diskussion om de många frågor som har berörts och som naturligtvis i och för sig är intressanta. Jag vill bara göra en liten kommentar. Vi diskuterar ändock ett stort och viktigt ärende. Det rör sig om anslag på 1,2 miljard kronor. Jag har nogsamt studerat motioner och reservationsyrkanden och jag känmer tillfredsställelse över att kunna konstatera, att det vid årets riksdag inte råder någon diskussion om anslagets storlek. Det har tvärtom förts fram propåer att man i några avseenden möjligen skulle gå ännu längre. Detta kan diskuteras, Jag lovar att återkomma på en del punkter. Jag reagerar mycket starkt när det sägs att lokaliseringsramen inte är tillräcklig. Det har ännu inte varit nöd vändigt att avvisa något ärende på grund av bristande medel. Såvitt jag kan se behöver vi inte heller under de närmaste månaderna avvisa något projekt som kan vara värt stöd. Vi för fortlöpande diskussioner med olika företag. Omfattningen av lånesidan har tvingat oss att avisera behov av en ökad medelsram när vi fått en bättre överblick än vi har nu över omfattningen av detta behov. Jag kan inte nu säga om detta förslag kommer upp vid höstsessionen eller vid nästa vårsession. Fram till den 1 juli 1967 arbetar vi med riksdagens fullmakt, som innebär att vi förfogar över praktiskt taget hela medelsramen, 500 miljoner kronor i lån och 300 miljoner kronor i bidrag. Efter den 1 juli får vi en påspädning, inte över Iden stora ramen men i vår verksamhet, med 60 miljoner kronor i bidrag och 100 miljoner kronor i lån. Jag tror jag vågar garantera att detta är tillräckligt under sommarmånaderna och fram till höstriksdagen. Jag är mycket glad över det intresse som från skilda håll visats för att vi skall få mer pengar, men jag vill säga: Låt oss först få en klar bedömning över hur mycket vi behöver, så skall riksdagen få tillfälle att mera aktivt ta ställning till detta. Jag är också glad över att varseltiden diskuterats men jag har tidigare haft tillfälle att i riksdagen tala om att deita är problem som vi redan sysslar med. För närvarande pågår förberedelser i departementet och hos arbetsmarknadsstyrelsen för överläggningar med parterna på arbetsmarknaden. Jag tror också att det skall vara möjligt att komma fram till en uppgörelse. Herr talman!

Hade vi då haft den beredskap mot svårigheter som drabbar företag och som drabbar enskilda människor? Det är inte för att söka någon politisk strid i denna fråga som jag säger att vi har fått vara banbrytande för denna politik. Vi är emellertid mycket till freds med att denna politik, när den nu har prövats, har vunnit förståelse som en trygghetsskapande politik och vunnit anslutning ifrån, som jag uppfattar det nu, alla partier inom riksdagen. Det är en glädjande utveckling. Vi kan emellertid inte stanna vid det. Vi måste gå vidare. Till den fortsatta politiken hör ju kapitalmarknadsproblemet. Där kommer investeringsbanken in i bilden. Jag skall inte dra upp en debatt om den i dag. Jag tror emellertid att vi om någon tid kommer att finna, att insatserna på kapitalmarknaden framstår som lika väsentliga och angelägna som den arbetsmarknadsoch 1okaliseringspolitik som nu är genomförd. Den kan självfallet i vissa delar bli föremål för diskussion, skall vi säga en finputsning på en reform — vilken reform har inte blivit föremål för det? Låt oss gärna diskutera detaljerna i fråga om arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken! När jag har sett igenom reservationerna här har jag anledning att konstatera, att vi praktiskt taget på varje punkt, bortsett från högerns funderingar i skattefrågan, är i färd med antingen åtgärder eller pågående utredningar eller också har aviserat förslag. Det gäller de äldre, det gäller frågan om kontantunderstödsverksamheten och det gäller åtgärder på en rad andra områden. Vi är alltså på väg. Nu är det viktigt att vi samlas omkring det som i dag ändå är det väsentligaste, nämligen konstaterandet att den trygghetsskapande politik som ligger i våra åtgärder på arbetsmarknaden och i fråga om lokaliseringen och som kräver de betydande belopp som jag talade om nyss. Det skall vi kunna samlas omkring att bevilja, därför att det är en viktig del i den aktiva samhällspolitiken och för en solidarisering mellan människorna. I detta sammanhang har jag inte velat stanna bara vid problemet Dalsland. Det är ett område i sammanhanget som är hårt drabbat men som skall ha klart för sig att det har samhällets stöd. Människorna där har stöd ifrån samhället liksom andra områden i vårt land där något inträffat. På så sätt skall vår beredskapspolitik fungera.
Herr talman! Jag vill tacka för det sista som inrikesministern sade. Jag kan också försäkra att de som drabbas av fabriksnedläggningar i Dalsland litar på inrikesministern och regeringen. De vet med sig att de som skall lösa dagens problem liksom landets problem i övrigt har viljan och förmågan till detta, det gör socialdemokratin. Jag hoppas att de inte skall bli besvikna i dessa förhoppningar. I svaret säger inrikeseminstern att för närvarande anser han inga statliga inflytanden nödvändiga i Dalsland. Det vill jag tolka på det sättet, att om det visar sig att den privata företagsamheten inte kan klara problemen eller inte vill klara dem, så är inrikesministern beredd att med staten som verktyg skapa sysselsättning i Dalsland och det är jag mycket tacksam för. Beträffande frågan om massabruk skulle jag naturligtvis gärna ha velat få ett mera konkret svar. Om enligt utredningen skogliga tillgångar kan anses finnas hade jag önskat få statsrådets ord på att han inte motsätter sig uppförandet av ett massabruk. Jag hoppas emellertid att vi, om utredningen visar att möjligheter föreligger, får regering ens stöd även för uppförandet av ett sådant bruk. I så fall hoppas jag att den omdebatterade investeringsbanken kan göra en insats för att skapa trygghet för dalslänningarna.

Herr talman! Statsrådet Johanssons inlägg var inte av den arten att det behöver föranleda någon större debatt. Han gjorde emellertid ett uttalande som överraskade mig. Statsrådet resonerade nämligen som om enigheten i fråga om arbetsmarknadspolitiken vore någonting nytt för i år, men jag tycker att om det är någonting som det har rått enighet om i riksdagen är det arbetsmarknadspolitiken. Beträffande ramen för lokaliseringslånen är det alldeles klart att den räcker till höstriksdagen. Jag har bara velat framhålla att det redan nu står fullt klart att det nuvarande anslaget inte räcker för femårsperioden, utan att det bör höjas om man vill fortsätta med lokaliseringspolitiken. Sedan yttrade statsrådet något om någon som hade varit ironisk över den där broschyren »Gammal i glesbygd», och jag kände mig nästan som adressat. Ironin har i så fall inte gällt broschyren, ty den tror jag inte det är något fel på, utan den syftade på att detta är det enda som statsrådet efter tre år har att redovisa som konkret åtgärd.

Herr talman! Statsrådet sade att omedelbara åtgärder är nödvändiga i glesorterna men att lokaliseringspolitiken först måste prövas. Kan vi inte redan nu konstatera att lokaliseringspolitiken inte löser glesorternas problem? Jag, och många andra som kanske är mer insiktsfulla i detta sammanhang, har framhållit detta. Jag undrar varför statsrådet inte vill utreda dessa frågor parla: mentariskt eftersom det rör sig om stora politiska spörsmål. Statsrådet nämnde att de arbetsgrupper som arbetar på detta område främst ägnar sig åt sociala åtgärder. Naturligtvis är sådana mycket angelägna, ja helt enkelt nödvändiga, men det är ju inte fråga om långsiktiga åtgärder för dessa bygders framtid utan närmast om en så smärtfri avveckling av bygderna som möjligt, och det kan dessa inte vara till freds med. Hur mycket skall vara kvar av dessa glesbygder och hur mycket skall bli ödebygd? Vad behöver bevaras för naturvården och friluftslivet — detta även med tanke på de övriga stationära näringarna i dessa områden? Detta är sannerligen mycket stora politiska frågor och jag kan inte finna att en parlamentarisk utredning på något sätt skulle fördröja lösningarna. Tvärtom anser jag att en sådan utredning skulle vara till stor nytta för verksamheten inom de olika arbetsgrupper statsrådet nämnt. Han talade liksom jag om planeringsfrågorna och jag vill ännu en gång fråga om inte just denna del av problemkomplexet behöver beaktas mera. Den sämsta politiken är nog att dröja för länge med åtgärder. Det är sannerligen inte lätt att vidta sådana. Det är lättare att säga tulipanaros än att göra den — detta är verkligen en sanning i det här sammanhanget. Just därför anser jag att man måste gripa sig an med de här svårlösta frågorna — den äldre arbetskraftens och glesorternas problem.
Herr talman! Jag skall helt kort säga några ord för att det inte skall uppstå några missförstånd. När jag sade att vi först måste pröva lokaliseringspolitiken, avsåg jag den lokaliseringspolitik vi bedrivit efter den 1 juli 1965 då vi började med denna verksamhet. Den prövningen har visat att det måste till någonting annat. På den punkten är vi alltså helt överens; det är åtgärder av mer socialpolitisk karaktär som nu måste till. Låt mig sedan säga till herr Gustafsson i Skellefteå att bland de åtgärder, som vidtagits i glesbygderna, märks skatteutjämningen, som visserligen inte faller inom mitt område men som har betytt ofantligt mycket för glesbygdskommunerna. Vidare har ett visst antal pensionärsbostäder = tilldelats arbetsgruppen för att tillföras dessa områden. Vissa åtgärder i fråga om kommunikationerna har också vidtagits. När jag talade om enigheten kring arbetsmarknadspolitiken menade jag, att enigheten i år tycks kunna bli mer total än tidigare.
Herr talman! Herr statsrådet sade, att sedan vi nu prövat lokaliseringspolitiken är det sociala åtgärder som skall till. Menar alltså statsrådet att inga andra åtgärder än sociala behövs i detta sammanhang?

Herr talman! Jag har begärt ordet för att kortfattat motivera bevillningsutskottets betänkande nr 48. Om talarlistan inte hade brutits av detta replikskifte, hade jag kommit upp i talarstolen efter herr Magnusson i Borås, som talade för reservationen, och mitt anförande hade då kommit in i ett mer naturligt sammanhang. I de båda motioner, som reservationen till bevillningsutskottets betänkande bygger på, föreslås »införande av rätt för företagarna att till särskilda omställningsoch utbildningsfonder skattefritt avsätta medel, avsedda att tagas i anspråk i samband med förutsedda eller pågående strukturförändringar i företagen och i lägen då dessa förutsättes leda till friställning av arbetskraft». Att bevillningsutskottets majoritet avstyrkt dessa motioner betyder inte att det råder delade meningar om omskolningsverksamhetens betydelse. Utskottsmajoriteten har tvärtom kraftigt understrukit vikten av sådana åtgärder. Utskottet har också erinrat om de betydelsefulla reformer på omskolningsoch utbildningsområdet söm redan vidtagits eller föreslagits. Men majoriteten anser, att det inte kan vara rimligt att jämsides med dessa för staten så kostnadskrävande reformer också införa rätt till skattefri fondavsättning av medel för omskolningsoch utbildningsverksamhet. Reservationens förslag innebär, att företag med god avkastning får möjlighet till skattefri avsättning till fonder för omskolning. Företag, som arbetar inom mindre lönsamma branscher och som kan befaras ha det största behovet av omskolningsverksamhet, har uppenbarligen mindre möjligheter till fondavsättning. Det kan bli en snedbelastning som helt visst inte leder till en smidigare, enklare eller billigare admihistration. Vi anser att stödet till omskolningsverksamheten bör utgå enligt de riktlinjer som har beslutats i enlighet med proposition nr 52 förra året och som i år föreslås i proposition nr 85. Vi anser därför att ifrågavarande motioner bör avslås. Herr talman! Jag kommer, när bevillningsutskottets betänkande nr 48 föredragits, att yrka bifall till den däri gjorda hemställan.

Herr talman! Under den tid som den lokaliseringspolitik, för vilken riktlinjerna uppdrogs år 1964, fungerat har den tilldragit sig stor uppmärksamhet och allmänt erkänts som ett viktigt instrument för att komma till rätta med de problem som uppstår till följd av de omvandlingar i vårt samhälle — befolkningsomflyttningen och den snabbt fortskridande strukturomvandlingen — vi dagligen kan bevittna. Riktlinjerna för lokaliseringspolitiken avser en femårsperiod, och utskottets majoritet klagar över att man ideligen får ta upp denna fråga, eftersom en del av riksdagens l1edamöter inte är till freds med det sätt, varpå dessa riktlinjer omsatts i praktiken. Även om de 1964 uppdragna riktlinjerna endast fungerat knappt hälften av den utsatta tiden har så stora och omfattande förändringar ägt rum i vårt samhälle att det nog är påkallat att gång efter annan syna problemen ingående för att söka komma till rätta med de eventuella missförhållanden och påtagliga begränsningar som ändå finns i vår lokaliseringspolitik. Dessa förändringar har inte endast skett inom de först upprättade stödområdena, utan man har här och där i landet ställts inför t.ex. företagsnedläggningar, orsakade av än det ena och än det andra, vilka gjort att en viss bygd eller region råkat ut för arbetslöshetsproblem och andra besvärligheter. Det har sagts att också andra orter kan komma i fråga då det gäller insatser efter lokaliseringspolitikens riktlinjer. Men det har visat sig nog så besvärligt att erhålla lokaliseringsstöd till platser som ligger utanför stödområdena. Om lokaliseringslån möjligen kan erhållas, så har det i varje fall inte varit möjligt att få lokaliseringsbidrag. Detta är en brist i tillämpningen av bestämmelserna som snarast bör avhjälpas; om stöd skall lämnas till orter utanför stödområdena, bör det ske på samma sätt som till orter inom stödområdena. Utvecklingen går så snabbt att man nu egentligen borde räkna hela landet som ett stödområde, så att man kan undsätta där det är av behovet påkallat för att undvika större komplikationer i framtiden. I sitt anförande sade herr inrikesministern att man kan erbjuda 50 procent lån och 50 procent bidrag till industrier som lokaliserar sig, oberoende av om de etablerar sig innanför stödområdets gränser. Det kan ju ge de företag som inte är prioriterade på samma sätt som de som ligger inom stödområdena ett visst hopp om att kunna erhålla bidrag. Men i tillämpningen är dessa principer svåra att genomföra och man kan inte — det är i varje fall min erfarenhet — säga att de tillämpats på ett riktigt sätt. Jag hade för avsikt att ställa en fråga till inrikesministern, och jag gör det väl trots att han nu har lämnat kammaren. Jag skulle vilja fråga: Är det så att de kreditgivande instituten — jag tänker i första hand på AB Industrikredit — inte har medel till sitt förfogande för att lämna de lån till vissa industrier om vilka beslut har fattats? Det har sagts att lånemöjligheterna inom ramen för den tilldelning som gjorts inte utnyttjats. Min erfarenhet är emellertid den att när industrierna anhåller om pengar från vederbörande institut så får de till svar: Vi har inga pengar. Jag skulle gärna vilja veta hur detta egentligen fungerar. Dessa problem, som berörts av flera talare, har tagits upp i en reservation, och jag skall inte vidare behandla dem. Vi menar att den regionala avgränsning som gjorts av områden där lokaliseringsåtgärder nu sätts in medför att vissa delar av landet, som också är i behov av mer långtgående lokaliseringsinsatser, ställs utan möjligheter till reguljärt stöd. Företag inom dessa områden kan endast i vissa fall erhålla lokaliseringslån och mycket sällan bidrag. I den mån sådant stöd givits synes det endast ha kunnat utgå i form av lån. Man tar i de motioner som ligger till grund för utskottsutlåtandet upp vissa områden som är särskilt sysselsättningssvaga, t.ex. östra Götaland. Jag skulle kunna peka på andra områden som i detta avseende är jämförbara, men jag skall förbigå den saken i dag. Det enda radikala vore alltså, som jag tidigare framhållit, att slopa stödområdesgränserna. Inrikesministern har i dag sagt att man är på väg att göra det, och vi får väl avvakta och se om det blir så. Man skall sätta in stötarna där det verkligen behövs och där det för ögonblicket är mest angeläget för att undvika störningar i näringslivets utveckling. Eftersom dessa frågor redan har behandlats av flera talare skall jag nu inte närmare ingå på dem. Vad jag ytterligare skulle vilja säga är, att hela apparaten fungerar oerhört långsamt vad gäller ansökan om bidrag och lån och fullföljandet av ett ärende. Jag efterlyser därför en något snabbare handläggning.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
Herr talman! Mittenpartiernas krav i reservationen 2 om ett stödområde för östra Götaland verkar naturligtvis mycket intressant för de människor som bor inom området och tror att upprättandet av ett nytt stödområde löser alla problem. Och visst har vi problem på vissa orter, inte minst i sydöstra Sverige, när det gäller att bereda sysselsättning åt alla. Mycket har emellertid gjorts från statens sida för att avhjälpa den tidigare stora arbetslösheten, trots att vi inte tillhör stödområdet. Inom det aktuella området har under tiden 1 juli 1965—31 december 1966 beviljats lokaliseringsstöd till ett belopp av 46,9 miljoner kronor, i samtliga fall i form av lån. Tack vare denna investe ring har, beräknas det, omkring 1 000 personer erhållit sysselsättning. De platser som fått sådana lån är i första hand Karlskrona, Oskarshamn och Västervik, vilka samtliga en längre tid dragits med stora sysselsättningssvårigheter. Numera bör vi se hela landet som ett enda stödområde och lämna hjälp där den bäst behövs och där man kan göra den största insatsen. Uppdelning av landet i olika stödområden kan vara en för tillfället givande agitationsform för de partier som framför förslaget. Det väsentliga är emellertid att staten lämnar stöd vid startande av nya industrier eller för utbyggnad av redan befintliga industrier, inte att det drages upp en geografisk gräns. Jag anser det viktigaste vara att bereda arbetsmöjligheter, inte att upprätta ett stödområde. Jag vill uttala förhoppningen att inrikesministern och arbetsmarknadsstyrelsen även i fortsättningen sätter in hjälpen där den bäst behövs. Det har visat sig att det går att fatta snabba beslut, när det uppstår kritiska situationer på arbetsmarknaden, och jag vill än en gång framhålla att det bör vara det vid varje tillfälle aktuella behovet av lokaliseringsstöd som skall vara det avgörande, inte att ett visst område kallas för stödområde. Min hemtrakt, östra Blekinge, har sedan 19435 dragits med stora sysselsättningssvårigheter, detta inte minst på grund av riksdagsbeslut om inskränkningar i eller flyttning av statliga anläggningar. Under innevarande år kommer dessutom en ganska stor privat industri, Karlskrona porslinfabrik — vilken äges av Upsala-Ekeby — att lägga ned driften. Eftersom vi redan drabbats hårt av de statliga nedbantningarna känns det hårt att nu också de privata industrierna inskränker driften. Visserligen har vi genom lokaliseringspolitiska åtgärder fått en ny industri, som startar verksamheten i Karlskrona under 1968, men vi hoppas att inrikesmi nistern och arbetsmarknadsstyrelsen vidtar ytterligare åtgärder för att stödja den industriella utvecklingen och kompenserar Blekinge för de tidigare vidtagna minskningarna i den statliga företagsamheten, vilka vi i några fall bedömer som onödiga. Herr Börjesson i Glömminge råkade lämna en felaktig uppgift angående Lumalampans flyttning till Karlskrona. Han sade att det bara gällde en flyttning från Karlskrona till Kalmar, alltså en flyttning inom stödområdet. Den uppgiften torde bero på ett missförstånd. Från Kalmar till Karlskrona kommer nämligen att förflyttas en arbetsgrupp på cirka 50 man, medan den del av företaget som flyttar från Stockholm till Karlskrona beräknas anställa 600 man. Det är alltså ett direkt tillskott för att avhjälpa arbetslösheten i karlskronaområdet. Herr talman! Jag yrkar bifall till bankoutskottets hemställan i utlåtande nr 30.

Herr talman! Denna debatt omfattar ju flera utskottsutlåtanden och i dessa behandlas bl.a. några motioner som jag väckte vid riksdagens början. Den ena gäller varsel till underleverantörer vid företagsnedläggelse. Bakgrunden är den omfattande strukturomvandling som vårt näringsliv genomgår och som medför företagsnedläggelser och betydande produktionsinskränkningar. Att överbrygga de svårigheter och den otrygghet som drabbar enskilda personer i denna omvandlingsprocess är en av arbetsmarknadspolitikens främsta uppgifter. Avtalet mellan arbetsmarknadsparterna om varsel i god tid vid förändringar i produktionen, som medför friställan de av arbetskraft, är ett viktigt avtal. Men viktigt är även att varsel om produktionsnedläggning delgives underleveran törerna till ifrågavarande industrier. En oväntad och överraskande nedläggning eller produktionsinskränkning kan naturligtvis drabba ett företags underleverantörer mycket hårt. Underleverantörerna kan inte i tid anskaffa nya beställningar och lägga om sin produktion, och följden blir minskad produktion, permitteringar och otrygghet för såväl företagen som de anställda. Underleverantörernas produktionsutrustning är dessutom ofta speciellt uppbyggd med hänsyn till beställningarna från det industriföretag varmed samarbetet sker. En omställning till nya arbetsuppgifter kan därför komma att kräva betydande nyinvesteringar med ett oväntat behov av kapitalinsatser. Vi motionärer anser att stor uppmärksamhet bör ägnas åt underleverantörernas situation vid industrinedläggningar och driftsinskränkningar. Underleverantören bör få möjlighet att i god tid planera om sin verksamhet, skaffa nya beställningar och anpassa sin produktion härtill. I den allt hårdare konkurrensen inom svensk industri kräver en sådan omläggning av verksamheten ofta lång tid. Utskottet säger sig dela vår mening men anser att ingen särskild åtgärd nu erfordras. Jag skall inte, herr talman, yrka bifall till motionen, men jag vädjar till de myndigheter — särskilt arbetsmarknadsstyrelsen — som är ansvariga organ på detta område att i sin verksamhet så långt möjligt beakta de i motionen framförda önskemålen. I en annan motion, som herr Larsson 1 Norderön och jag har väckt, begär vi en skyndsam översyn av lokaliseringspolitiken i syfte att avsevärt höja effekten av de statliga stödåtgärderna i Norrlands inland. Bakgrunden härtill var de aktuella — sysselsättningsförhållandena, speciellt i vårt län, och den effekt som det av riksdagen 1965 beslutade lokaliseringsstödet fått. Syftet med lokaliseringspolitiken var väl bl.a. att åstad komma balans på arbetsmarknaden och få ett komplement till rörlighetsstimulerande åtgärder och andra arbetsmarknadspolitiska medel. Dessutom skulle det skapas funktionsdugliga regioner med tillräcklig arbetsmarknadsvolym som bas för kvalificerad service. Nu torde resultaten hittills tala för att denna effekt uppnåtts i vissa kustregioner, medan lokaliseringspolitiken har tilllämpats så att den delvis skärper problemen i Norrlands inland. Där har man i anmärkningsvärt hög grad sökt lösa problemen genom en omfattande utflyttning av arbetskraften. Jag kan som exempel nämna att av beviljat 1lokaliseringsstöd hittills endast 4 å 5 procent har tilldelats Jämtlands län, Siffrorna visar att Jämtlands län t.o.m. den 28 februari 1967 i lån och bidrag erhållit 14,9 miljoner, Älvsborgs län, som är ett sydligt beläget län, 49,7 miljoner och Gävleborgs län, som är ett kustlän, 38 miljoner. Dessa siffror talar ju sitt tydliga språk om var man har använt största delen av dessa stödåtgärder. Även om jag accepterar rörlighetsstimulerande åtgärder som nödvändiga, ifrågasätter jag om en alltför ensidig inriktning kan vara riktig. Man måste också ta större hänsyn än man gjort hittills till de enskilda människornas svårigheter, deras önskan att bli kvar i den livsmiljö de uppskattar. Det måste ligga i samhällets intresse att bevara sådana orter som är funktionsdugliga även om de är små och ligger på landsbygden. Jag har en känsla av att de ansvariga instanserna ofta är fångade i överdrivna föreställningar om stordriftens förmenta välsignelser. Man beaktar inte tillräckligt de minusposter som det kommer an på samhället att svara för vid snabba omflyttningar av folk och omställningar av företag och näringsgrenar. Liknande tankegångar framfördes i ett föredrag nyligen av ekonomen pro fessor H. Hegeland, Umeå. Jag citerar ur tidningsreferatet: »Om man har ett glesbygdssamhälle, där bostäder, skolor, samhällsinstitutioner etc. svarar mot det aktuella behovet, så är det samhällsekonomiskt en bättre affär att även till vissa extra kostnader skapa sysselsättning där än att flytta bort folket till priset av stor kapitalförstörelse på utflyttningsorten och väldiga nyinvesteringar på inflyttningsorten. Det behöver heller inte vara nationalekonomiskt fel att investera i samhällsservice i en glesbygdsort — om folket vill betala lite högre pris för att få bo kvar där. För övrigt är näringslivet i realiteten inte så rörligt som man tror. Förändringar tar tid och kostar pengar. Människor är inte heller lika lätt flyttbara som schackpjäser — omflyttningar, omställningar och omskolningar är dyrbara och ger inte alltid lyckat resultat. De i förväg teoretiskt framräknade vinsterna är i själva verket ovissa. Det beror på att vi har dåliga mätmetoder, och att vi därför ofta fattar beslut på grundval av ofullständiga eller missförstådda fakta.» Det finns således både ekonomiska och sociala skäl för att vidtaga de åtgärder och förändringar som vi motionärer påyrkat i fråga om lokaliseringsstödet. Vid utskottsbehandlingen är det endast folkpartiets och centerpartiets representanter som haft förståelse för de synpunkter vi motionärer framfört. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid utskottets hemställan under D avgivna reservationen 3 av herr Hilding mi; fl:

Herr talman! Jag har redan tidigare talat om yrkandena i inlandsmotionen och skall inte göra någon upprepning. Jag skulle bara vilja säga att i detta fall får man vända sig till länsstyrelsen i hembygden. Om den i sin utredningsverksamhet finner att lokaliseringsverksamheten it.ex. Jämtlands län inte ger önskat resultat, bör länsstyrelsen vända sig till inrikesdepartementet och till arbetsmarknadsstyrelsen. Sedan = får myndigheterna gemensamt försöka ta de initiativ som de finner lämpliga. Kommer sedan frågan till riksdagen är riksdagen säkerligen villig att medverka till att behövliga åtgärder vidtages.

Och man har inte sparat på försöken att aktivisera de regionala organen. Det var vad broschyren syftade till. Det är de regionala organen som måste sköta planeringsoch utredningsverksamheten vart och ett i sin bygd. Detta kan inte göras centralt. Vad har gjorts i den bygd där herr Gustafsson i Skellefteå haft möjlighet att påverka utvecklingen? Har ingenting blivit gjort och i så fall varför? Samma fråga kunde ställas till herr Nilsson i Tvärålund och kanske även till herr Jönsson i Ingemarsgården, vilka var och en på sitt sätt velat låta påskina att utskottsmajoritetens vilja att göra det bästa möjliga för att finna goda lösningar inte är att lita på.